Herr talman! Under senaste tiden har vi här i vårt land tyvärr haft en mycket besvärande arbetslöshet, och riksdagen har nu ägnat nästan en hel dag åt att diskutera den saken. Mot bakgrunden av arbetslöshetsproblemen har jag och några andra ledamöter av riksdagen väckt ett motionspar, I: 617 och II: 775, med förslag om en propagandakampanj som skall stärka ansvarskänslan hos människorna här i landet och få dem att i större utsträckning tänka på vilka produkter de väljer. Det har givetvis stor betydelse för sysselsättningsmöjligheterna. Sedan många år har vi känt av en hård konkurrens från utlandet, vilken har hårdnat ytterligare under den allra senaste tiden. Enligt mitt förmenande kan vi nu inte längre blunda för dessa förhållanden. Vad som i dag fordras är en allmän och stark solidaritet med det svenska arbetslivet för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas bättre än hittills. Det är en allmän uppfattning att vi måste öka vår export om vi skall kunna förbättra vår levnadsstandard, och visst är det riktigt. Men lika sant är att vi också måste stärka vår hemmamarknad. Vi har ytterligt få företag som arbetar uteslutande för export. De flesta arbetar både på export och på hemmamarknaden. Förutsättningen för att ett företag skall vara starkt på exportmarknaden är att det har en god bas på hemmamarknaden att stödja sig på. Av denna anledning har vi föreslagit en kampanj under mottot »Satsa på Sverige». Mycket väl skulle man emellertid ha kunnat tänka sig ett annat motto, t.ex. »Satsa på kvalitet». Vi svenskar är ju ganska svaga för allt utländskt, och det skulle nog därför inte skada med en liten tankeställare. Alla remissinstanser utom en avstyrker vår framställning och detta gör även statsutskottet av rädsla för att vi skulle störa våra utländska förbindelser genom en sådan kampanj som vi före slagit. Men sådana kampanjer förekommer även på andra håll utan att vi blir särskilt upprörda över detta. Jag tänker på Storbritanniens »I back Britain» och Danmarks »Köp danskt». På andra håll har liknande aktioner övervägts. Vi har ju vidare fått acceptera devalveringarna i Finland, Storbritannien och Danmark. Jag kan inte underlåta att säga att det är en viss brist på logik i att vi i andra länder kan driva en hård propaganda för köp av svenska varor men inte kan göra det på den svenska hemmamarknaden. Vi talar nu ofta om konsumentupplysning. Ja, visst är allt sådant bra. Men behöver det vara så neutralt att vi inte skall ange ursprungslandet för en vara när den kommer från vårt eget land? Herr talman! Jag har givetvis inget yrkande men har ändå inte velat underlåta att inför kammaren framföra dessa synpunkter i den förhoppningen att de motioner, som kammaren nu står i begrepp att avslå, kanske i alla fall har fyllt någon uppgift genom att få människorna att tänka efter när de gör sitt inköpsval.

Herr talman! Jag skall redan från början förutskicka, att jag inte har för avsikt att hålla något längre anförande. Jag skall bara något litet kommentera vad utskottet säger i sitt utlåtande över de motioner som är väckta i båda kamrarna. Utan överdrift kan jag säga, att de stora skador som orsakades av oktoberstormen var betydligt svårare än man från början trodde. Jag har själv aldrig tidigare vid något tillfälle sett någonting så fruktansvärt i fråga om förödelse. Därför hälsar jag med tillfredsställelse, att motionerna har fått en välvillig behandling i utskottet. Jag konstaterar också med tillfredsställelse, att samtliga remissinstanser med undantag av domänstyrelsen har tillstyrkt vår begäran. I sin sammanfattning förklarar utskottet att det gäller viktiga saker, och med hänsyn till att så många remissinstanser har tillstyrkt motionärernas förslag anser utskottet att frågan skall bli föremål för utredning. Mot detta har jag givetvis, herr talman, ingenting att invända utan ber helt enkelt att med detta korta anförande få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att Vitsaniemimålet har en alldeles speciell karaktär framgår klart dels av vad som förekommit i målet och domstolarnas olika bedömningar, dels av det faktum att samtliga remissinstanser liksom Kungl. Maj:t ställt sig positiva till att efterskänka kronans fordran å ersättning för rättegångskostnader i målet. s När det gäller Vitsaniemi byamäns ansökan om att deras egna kostnader i målet till fullo skall betalas av statsmedel är däremot meningarna delade. Riksrevisionsverket anför betänkligheter med hänsyn till att ett sådant beslut skulle bli prejudicerande, medan remissinstanser som justitiekanslern och länsstyrelsen i Norrbottens län anfört skäl för att bevilja visst bidrag med hänvisning till värdet av att fiskerätten i Torne älv blivit rättsligt klarlagd. Beträffande farhågorna för att ett beslut som tillgodoser byamännens begäran skulle bli prejudicerande anser justitiekanslern inte att detta behöver befaras, eftersom omständigheterna i fallet är så speciella. Som JK också framhåller skulle byamännen dessutom troligen kunnat föra processen på statens bekostnad om de känt till möjligheterna att få fri rättegång. Att de inte gjorde det och inte blev upplysta om det av anlitad juridisk hjälp bör, som jag ser det, inte ligga dessa byamän i fatet utan bör i stället ses som ett ytterligare skäl för att nu bevilja dem ett anslag som täcker deras kostnader i detta mål. Jag finner justitiekanslerns bedömningar i detta avseende väsentligt generösare än de som görs i propositionen. Jag beklagar att inte utskottet funnit skäl att ansluta sig till den generösare bedömningen. Givetvis innebär det nu föreslagna bidraget på 140 000 kronor en god lättnad för de människor som berörs. Men det belopp som ändå återstår av deras kostnader är stort, i synnerhet om man ser till de personliga förhållanden som byamännen redogjort för. Det rör sig om 92 personer med en genomsnittsålder på över 50 år. Flertalet av dem har sin utkomst från små jordbruk, och många har familjer med minderåriga barn. De inledde rättegången för att få rätten till laxfisket klarlagd och få reda i de komplicerade äganderättsförhållandena. Genom högsta domstolens utslag har dessa ting klarlagts för hela älvdalen utan att samtliga byar som haft intresse av saken behövt ta upp den rättsligt. I länsstyrelsens yttrande påpekas också att det närmast torde ha berott på tillfälligheter att just Vitsaniemi, som inte har de mest givande fiskena inom sina gränser, blev den by som kom att öppna Pproces sen. Vitsaniemi by har på detta sätt förtjänsten av att ha åstadkommit en ofrånkomlig rättslig prövning men får också stå för kostnaderna i samband med en sådan prövning. Vad Vitsaniemi byamän gjort är alltså att de hävdat vad de ansett vara sin och andra byars rätt. Jag delar helt deras åsikt att det inte kan rimma med lagens mening och den sociala utvecklingen i stort att de nu skall behöva stå för en så stor del av kostnaderna för denna långvariga och kostsamma process. Dessa sociala synpunkter på frågan om anslagen till byamännen framförs också i länsstyrelsens remissyttrande. Beträffande ersättningens storlek anförs där siffran 265000 kronor, dvs. 125 000 kronor mer än vad som föreslås i propositionen. Även härvidlag borde utskottet ha kunnat komma fram till en generösare bedömning. I utskottsutlåtandet nämns att byamännen år 1962 fått 100 000 kronor i ersättning för skada på fisket, ett belopp som justitiekanslern anser bör beaktas i första hand när man skall bedöma byamännens betalningsmöjligheter. även om man räknar bort dessa 100 000 kronor från byamännens totala kostnader på 405000 kronor, borde man kunna finna det skäligt att åtminstone tillstyrka beloppet 265 000 kronor. Då skulle man ha gett byamännen det handtag som de ärligen förtjänat. I vår motion har vi yrkat på att hela beloppet skall beviljas. Detta bl.a. därför att en ersättning på 100 000 kronor för skada på fisket inte kan anses orimlig med tanke på att en eventuell utbyggnad av Torne älv kommer att innebära att allt fiske förstörs, inte bara laxfisket utan också sikfisket och annat fiske. Eftersom det förefaller tämligen svårt att tänka sig att byamännen skulle stå för kostnaderna i proportion till sin betalningsförmåga, så måste det ses som ytterst orättvist att småbrukare med låga inkomstmöjligheter och dåliga utsikter att i framtiden få arbete och inkomster skall behöva stå för dessa dryga kostnader. Det har uppgetts att det i flera fall är fråga om att berörda byamän måste gå från gård och hem för att klara de skulder som de ådragit sig i samband med det här målet. Även om dessa farhågor skulle visa sig överdrivna är det dock ett faktum att svårigheterna är stora. Det har också uppgetts att en grupp kallad Föreningen Norrländska Uppsalagruppen har planer på att insamlingsvägen förhindra en så tragisk utveckling. Nog upprör det mig att människor som hävdat vad de trott vara sin rätt mot en så stark motpart som staten skall räddas kvar i sina hem genom välgörenhet. Det är min absoluta mening att dessa människor har råkat i denna besvärliga situation helt utan egen förskyllan. Såsom vi framhållit i vår motion borde det väsentliga för staten vara att man nu, tack vare denna process, fått fiskerätten i Torne älv klarlagd. Detta klarläggande är dessutom av värde för förhandlingarna med Finland om en ny konvention rörande utnyttjande av gränsälven. Länsstyrelsen anser en sådan konvention nödvändig för att det skall kunna skapas realistiska förutsättningar att tillvarata gränsbygdens utvecklingsmöjligheter. Staten borde därför stå för de kostnader som denna rättsliga prövning inneburit. Av det skälet vill jag, herr talman, yrka bifall till motionen nr 1053 i denaa kammare.

Herr talman! När utskottet behandlat motionerna i detta ärende har det ingalunda framkommit att det skulle bli så drastiska resultat av denna process som fru Marklund här framhåller. Vi har aldrig hört talas om att några skulle behöva gå från gård och grund med anledning av sina utgifter lör denna sak.

Detta har utskottet ansett sig böra tillstyrka och jag vill härmed yrka bifall till utskottets förslag. om att utvidga och förbättra samarbetet mellan polisnämnderna och respektive polischefer;

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 29 har utskottet bl.a. behandlat motionsparet I: 445 av fru Diesen m.fl. och II: 549 av fru Heurlin m.fl. Utskottet har prövat frågan synnerligen noggrant. Vi förnekar inte att utskottet har visat god vilja, men vi tror i alla fall att det är nödvändigt att i dagens läge slå ett slag för att förbättra polisnämndernas arbetsmöjligheter. I rikspolisstyrelsens yttrande sägs att man begärt vissa uppgifter från samt liga polisnämnder men att man ännu inte fått svar från alla. När dessa uppgifter inkommit skall de bearbetas, och man säger också att det är rikspolisstyrelsens avsikt att redovisa undersökningen »med eventuella förslag till åtgärder». Herr talman! Just dessa ord, »eventuella förslag», gör att man inte kan acceptera detta utan vidare. Vad som skall göras bör göras så fort som möjligt. Ett eventuellt förslag kan komma, men det kan lika gärna hända att det inte kommer. I utskottsutlåtandet står att eventuella förslag skall ligga till grund för hänvändelse till Kungl. Maj:t.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

Herr talman! I en av dagstidningarna kunde man i går bland rubrikerna återfinna dessa: »Katastroflarm till rikspolisen: Normal bevakning obefintlig.» »Station stängdes efter brottslarm.» Vi förstår att polisens situation är mycket prekär. Det är synnerligen viktigt att allt som kan göras verkligen också görs för att åstadkomma gott samarbete mellan polisen och allmänheten, helst på ett sådant sätt att allmänheten bibringas ökad förståelse för polisens utomordentligt svåra uppgifter — polisens arbetsmöjligheter tycks bli sämre och sämre. Jag tror inte att vi har råd att dröja längre med att ge polisnämnderna de resurser som krävs för att på ett effektivt sätt förbättra arbetsförhållandena och åstadkomma ökad förståelse hos allmänheten för polisens arbete. Vi har inte heller tid, tror jag, att alltför mycket ställa utredningar hindrande i vägen för denna strävan; vi vet tillräckligt mycket redan i dag om de besvärliga förhållanden som polismännen arbetar under för att kunna påstå att det behövs ökade resurser till förbättring av polisens arbetsmöjligheter. Låt polisen få dessa resurser så snart som möjligt! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkt 1 av fru Hultell m.fl.

Herr talman! Vid 1967 års riksdag väckte en del socialdemokratiska ledamöter en motion, i vilken begärdes särskilda åtgärder för att åstadkomma ett bättre förhållande mellan polisen och allmänheten. Motionen hänvisades till allmänna beredningsutskottet, som skickade den på remiss till Polisförbundet och till rikspolisstyrelsen. Polisförbundet, som ju är polismännens fackliga organisation, tillstyrkte varmt en utredning i denna fråga, medan rikspolisstyrelsen avstyrkte motionärernas förslag om en utredning. Detta ledde så småningom till att riksdagen avslog motionen; man ansåg sig inte ha ett tillräckligt underlag för att åstadkomma en utredning som skulle leda fram till ett bättre förhållande mellan polisen och allmänheten. Och den gången liksom i dag, herr talman, var det motionärernas mening att man bakom detta samarbete skulle samla hela det aktiva Folkrörelsesverige, företrädare för hem och skola och ungdomens många verksamma organisationer. Sedan 1967 fram till denna dag har det ingalunda inträtt någon avspänning i förhållandet mellan polisen och allmänheten. Vi upplever det särskilt intensivt i Stockholm, där det ju tidvis kan sägas råda ett skärpt förhållande mellan polisen och allmänheten.

Det som motiverar detta förslag är de starka strömningar av internationell aktivitet som alltså inte bara är en lokal företeelse för Stockholm utan som vi kan upptäcka på många andra håll över hela världen. Demonstrationerna riktar sig huvudsakligen mot kriget i Vietnam. Det är en stark kritik mot Amerika, det är starka sympatiyttringar för Nordvietnams kamp och det är en stark uppslutning kring FNL. Det är självfallet att ungdomen skall ha rätt lika väl som andra mera fast etablerade organisationer att få ge uttryck för de uppfattningar den har när det gäller såväl nationella problem som internationella frågeställningar. Men det tragiska i en del av dessa demonstrationer är de övergrepp som förekommer och de våldsamheter i uttrycksformerna som förekommer. Det är en aggressivitet som oftast ger ett ytterst dåligt intryck, ett intryck som minskar den goodwill som det goda i demonstranternas syfte eljest skulle ha fört med sig. Denna aktivitet medför oftast att demonstranterna tappar sympatisörer i stället för att genom sina demonstrationer vinna nya anhängare för sina uppfattningar. Jag vill ha sagt detta, därför att det i vårt rättssamhälle måste finnas regler som gäller för alla. Det är väsentligt att vi skapar förutsättningar för dessa människor att få ge uttryck för sin uppfattning. Det har ofta uppstått ett motsatsförhållande till polisen, som vi motionärer har velat avdramatisera. Jag kan påpeka att det vid några tillfällen förekommit att polismyndigheterna vägrat demonstranterna tillstånd därför att polischefen »tycker så illa om FNL». Polisen har inte delat demonstranternas sakuppfattning, och detta har bildat underlag för av styrkande av ansökan att få anordna demonstration, som är garanterad enligt svensk rättspraxis.

Det föreligger, herr talman, ingen anledning för mig att yrka bifall till motionen — jag tror att det vore utsiktslöst — men jag tror att riksdagen i det långa loppet inte kommer undan sitt ansvar att dra upp riktlinjerna för en sådan behandling av denna fråga, att den leder fram till en mjukare ton mellan polismyndigheterna och den stora allmänheten.

Herr talman! Jag ber att till alla delar få instämma i det motionsledes framlagda förslaget om tillsättande av kommunala politiskt sammansatta nämnder som kan ta över tillståndsgivningen för demonstrationer. Jag har själv i annat sammanhang i kammaren framfört denna tanke. Det rör sig här om mycket känsliga och grannlaga politiska bedömningar, och det är verkligen på tiden att flytta över dem från ordningsmakten till en politisk instans. Det skulle dessutom vara ett omisskännligt demokratiskt framsteg. Utskottets motiveringar för att avstyrka motionärernas förslag, som är en upprepning av polischefernas, bottnar i en oförmåga att inse vad som håller på att ske inte minst bland ungdomen, som gudskelov inte tycks finna sig i vad som helst bara för att det är gammalt och vant. I vårt moderna samhälle är det orimligt att statliga tjänstemän utan pardon skall få bestämma över ett så viktigt område av vår frihet som rätten att demonstrera, bestämma hur denna frihet skall få ta sig uttryck i praktiken. Dessa tjänstemän har inte de politiska förutsättningar eller den politiska utbildning som behövs för att handlägga sådana frågor. Utskottet skjuter verkligen frågan ifrån sig, och det kan man naturligtvis göra till en tid. Den kommer emellertid tillbaka precis som varje annan fråga som hunnit mogna för en lösning. Utskottets artiga bugningar för polisen — och tyvärr tyckte jag mig märka något av det också i herr Lindkvists anförande — skall jag inte gå in på. Men jag är för min del helt övertygad om att det vore bäst för polisen själv om den sluppe handlägga frågor, som den inte har rimliga förutsättningar att sköta på ett tillfredsställande sätt. Som exempel vill jag peka på demonstrationen i Stockholm den 20 december i fjol, då polisen vägrade demonstranterna att gå på huvudgatorna med hänsyn till jultrafiken. ärade kammarledamöter! Det måste väl ändå vara tio, hundra, ja, tusen gånger viktigare att våra ungdomar får demonstrera för väsentliga politiska ideal än att undvika litet tillfälliga trafikstockningar under julkommersen. Beskedet till demonstranterna var — naturligtvis omedvetet — ett verkligt inkompetensbevis som enligt min mening åskådligt belyser att vi inte längre kan ha det så här. Det är bara så.

Herr talman! Jag tror att man bör slå fast en sak ordentligt från början, och det är att rätt till fria demonstrationer skall finnas i ett demokratiskt land och att inga politiska bedömningar skall göras vid prövningen av demonstrationstillstånd. Meningsyttringar från olika håll skall vara tillåtna oberoende av om det är FNL-grupper eller höger partiet som vill ordna ett demonstrationståg genom Stockholms stad. Det avgörande får inte vara vilken åsikt som skall framföras. Det har sagts här — jag tror att det var herr Lindkvist som nämnde det — att polisen vid något eller några tillfällen skulle ha vägrat demonstrationstillstånd därför att polischefen tyckte så illa om FNL-grupperna. Om så är fallet måste tjänstefel föreligga och kritik kunna anföras för att få rättelse. Tyvärr är det på grund av tidsfaktorn inte möjligt att få rättelsen i tid för den demonstration det gäller. Tidsfaktorn gör det för övrigt litet besvärligt med dessa polisnämnder som man har talat om. Vi har polisnämnder, som har varit i arbete en kort tid. I allmänhet förefaller dessa nämnder arbeta långsamt. Utskottets mening är närmast den, att det är nästan omöjligt för en stor kommunal nämnd att besluta i de här frågorna.

Vi tror alltså inte att det är möjligt för polisnämnden att fungera tillfredsställande i de här frågorna, närmast med tanke på tidsfaktorn i sammanhanget. Det pågår för närvarande en undersökning om polisnämndens verksamhet, och det är detta som ligger bakom utskottets skrivning. De begärda enkätsvaren skulle ha varit avlämnade nu. Alla har dock inte inkommit. Svaren skall behandlas av rikspolisstyrelsen och jag tycker att man kan vänta och se vad den kommer fram till i sin bedömning. Enligt uppgift från polischefen har under tiden 1 januari 1965—28 februari 1968 förekommit 96 demonstrationer i Stockholm. Vederbörligt tillstånd har utfärdats för 38 av dessa medan 57 demonstrationer genomförts utan att tillstånd sökts och en demonstration anordnats trots att polismyndigheten avslagit ansökan om tillstånd av orsaker som ingående redovisats i yttrandet. De demonstrationer, som anordnats utan att tillstånd sökts, har inte i något fall ansetts behöva upplösas. De ingripanden som polisen tvingats göra har föranletts av att demonstranter inte beaktat gällande regler för uppträdande på allmän plats. Herr talman! Jag skall inte säga så mycket mer i denna fråga. Jag vill till slut bara upprepa, att var och en i en fri demokratisk stat måste ha rätt att demonstrera. Tillstånd till demonstrationer skall inte beviljas efter politiska bedömningar; det enda man har att ta hänsyn till är att gällande ordningsföreskrifter följs. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av vad som sagts i debatten vill jag framhålla ett par saker. Utskottet har konstaterat att polismyndigheternas praxis i fråga om tillståndsgivning står i full överensstämmelse med den av lagen skyddade principen om församlingsfrihet. Denna ger mycket vittgående friheter att anordna demonstrationer. Det är väl ingen som vill bestrida den fria demonstrationsrätten. Man kan å andra sidan inte komma ifrån att det är nödvändigt att polisen fullgör sin uppgift och försöker hålla ordning. Ur rikspolisstyrelsens yttrande vill jag citera följande passus: »I samband med tillståndsgivningen får inga andra inskränkningar göras i församlingsfriheten än sådana som är nödvändiga för att upprätthålla ordning och säkerhet. Vid tillståndsgivningen till de av motionärerna åberopade demonstrationerna har heller inga andra hänsyn tagits eller några andra över väganden gjorts än vad som varit betingade av polisens möjligheter och skyldigheter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Herr talman! Jag tror att kammaren vid denna tidpunkt håller mig räkning för att jag inte tar upp något längre resonemang om allmänna beredningsutskottets skrivning med anledning av de föreliggande motionerna. Det skulle enligt mina bedömanden i och för sig finnas mycket att säga om den, men jag vill speciellt fästa uppmärksamheten på att rikspolisstyrelsen sagt att man helt delar »den av samtliga motionärer framförda uppfattningen att polisnämnden är rätt forum för uppgiften att på det lokala planet främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten». Det hade enligt min uppfattning varit angeläget att utskottet hade tillstyrkt en rad av dessa motioner i stället för att som man nu gör bara uttala sig i allmänna ordalag utan att ta någon klar ställning. Jag har tillsammans med några kamrater väckt en motion, nr 545, där vi hemställer om tilläggsuppdrag till 1967 års utredning, och jag skall, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till vår motion.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att få kontroll över trafiken med översnöfordon, därvid behörig hänsyn tas till nyttotrafiken men där starka restriktioner införs för annan trafik med dessa fordon. Den 26 april i år uppdrog Kungl. Maj:t åt motorredskapsutredningen att, med beaktande i tillämpliga delar av de direktiv som gäller för utredningen i Övrigt, företa en översyn av den rätts liga regleringen i fråga om sådana fordon som herr Tobé avser. Utredningen gäller snöskoters och andra liknande motordrivna fordon, som i alla eller vissa avseenden är undantagna från vägtrafikförordningen med hänsyn till att de helt eller huvudsakligen brukas annorstädes än på väg. Frågorna om fordonens beskaffenhet och utrustning, om registrering, besiktning, försäkring och krav på körkort kommer att behandlas av utredningen.

Herr talman! Herr Åberg har frågat mig, om jag är beredd att vidtaga åtgärder syftande till att Storbritannien upphäver den 10-pröcentiga tull, som fortfarande belastar direkt ilandföring av fisk från svenska trålare. Fisk och fiskprodukter omfattas med ett par undantag inte av EFTA-konventionens förpliktelser om tullfrihet mellan medlemsländerna. En expertgrupp inom EFTA diskuterar emellertid en frigörelse av handeln på detta område. I det förslag till arbetsprogram för EFTA som utarbetats inför statsministermötet i Köpenhamn och som kommer . att behandlas vid EFTA-mötet i London den 9 maj har de nordiska länderna förklarat sig positiva till en allmän frigörelse av handeln på fiskets område. Vad utgången kommer att bli är ännu för tidigt att säga. Mot denna bakgrund anser jag att några ytterligare åtgärder inte bör vidtagas i nuvarande läge.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för det — som jag anser — relativt positiva svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är att våra yrkesfiskare för närvarande befinner sig i ett mycket beträngt läge. Avsättningssvårigheterna är stora både på exportmarknaden och i Sverige på grund av den mycket hårda konkurrensen från länder med kraftigt subventionerat fiske. I den situationen är det helt naturligt att fiskarna tillvara tar alla möjligheter till försäljning på de marknader som finns. Storbritannien har alltsedan andra världskriget — och för resten även dessförinnan — varit en marknad som svenska fiskare sålt på. De har fått finna sig i den 10-procentiga tull som sedan kriget belastat direktlandningar av utländska fiskare. Även om man på fiskarhåll givetvis funnit det egendomligt att Storbritannien i EFTA-uppgörelsen fick tillåtelse att bibehålla denna tull, har man dock, som sagt, accepterat saken. Devalveringen gjorde emellertid belastningen genom tullen vid landningar i Storbritannien än mera kännbar. Det är därför med tillfredsställelse jag har tagit del av handelsministerns svar, av vilket framgår att man inom de nordiska länderna tycks vara enig om att ett samarbete på nordisk basis härvidlag behövs. Det är verkligen att hoppas att den gemensamhetsanda som här kan spåras sträcker sig över hela EFTA fältet och att alltså även Storbritannien innefattas. Jag vill lägga handelsministern varmt om hjärtat att göra vad som göras kan för att få bort snedbelastningen, så att våra fiskare kan landa sina fångster i Storbritannien utan att denna tull reducerar deras inkomst av fisket. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka handelsministern för svaret.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig, om jag vill medverka till att de nyligen införda postnumren upptas i den adressangivelse, som lämnas för telefonabonnenter så att telefonkatalogen även i fortsättningen kan användas som adressregister. Frågan om möjligheterna att i telefonkatalogen inta uppgift om postnummer för varje enskild abonnent har övervägts i samband med det planeringsarbete, som föregått introduktionen av postnummersystemet. Man har emellertid av praktiska och ekonomiska skäl ansett sig böra tills vidare avstå härifrån. Sålunda skulle de för de enskilda abonnenterna upprättade registerkorten få skrivas om, helt nya manus för flertalet sidor i de olika katalogdelarna iordningställas och de vid tryckningen använda matriserna i motsvarande mån sättas om. Arbetet härmed skulle uppskattningsvis få utsträckas över en tid av mellan fem och tio år. Engångskostnaden för en sådan omläggning har beräknats till 7 å 7,5 miljoner kronor och den årliga merkostnaden efter omläggningen till cirka 4 miljoner kronor. Det kan nämnas, att man inte i något av de elva länder, som förutom Sverige hittills infört postnummersystem, har ansett sig kunna tillhandahålla postnummeruppgifter i den av herr Hugosson tänkta formen. För att likväl ge allmänheten en rimlig service i detta hänseende har postverket och televerket enats om att snarast genomföra en ordning, som innebär att det i varje katalogdel införs en särskild postnummerförteckning avseende postadresser inom det område, som katalogdelen omfattar. Detta kan ske utan större praktiska olägenheter, och den årliga merkostnaden torde begränsa sig till cirka !/2 miljon kronor.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på den fråga jag har ställt, även om jag inte är helt till freds med det. För allmänheten hade det varit utomordentligt värdefullt om jag hade kunnat få ett positivt svar, som hade inneburit att det i telefonkatalogen infördes postnummer för varje enskild abonnent. Kommunikationsministern säger emellertid att man av praktiska och ekonomiska skäl ansett sig tills vidare icke böra införa detta. Det ger oss alltså en möjlighet till ändring, om utvecklingen i framtiden visar att det är nödvändigt. Jag skulle inför debatten ta fram min postnummerkatalog, men den hade naturligtvis förkommit — jag tror att sådant ofta händer när allmänheten skall söka en adress och att man av den anledningen ej anger postnummer — och därför var jag tvungen att låna riksdagens eget exemplar. I katalogens inledning står det att postnummer behövs för att postverket skall kunna utföra sitt arbete och lämna sin service och att både posten och dess kunder kommer att göra vinster genom detta nya system. Det blir rationellare och över huvud taget billigare för postverket att sortera den ökade postmängd vi har att förutse i framtiden. Om postverket skall kunna utnyttja datatekniken i sorteringsarbetet är det emellertid mycket väsentligt att postnumren verkligen används. Jag har sett någon tidningsuppgift om att cirka 50 procent av postförsändelserna redan är försedda med postnummer, och det får väl tas som intäkt för att allmänheten lägger manken till för att hjälpa postverket i dess arbete. Vi befinner oss nu i en introduktionsperiod, och systemet har ännu inte börjat tillämpas. Vad kommer det att kosta postverket i framtiden, om låt oss säga 25 procent av alla postförsändelser inte är postnumrerade? Då får man alltså två system vid sorteringen av posten. Kanske den kostnad detta medför är högre än den engångskostnad det innebär att införa Jag vill till sist fråga: Är postverket verkligen nöjt med den lösning som här presenteras av kommunikationsministern, även om det är ett steg i rätt riktning att man inför ett utdrag ur postnummerkatalogen i telefonkatalogen?
Herr talman! På herr Hugossons fråga kan jag bara svara att man från postverkets sida har förklarat sig tillfredsställd med den anordning som nu genomförs. Detta får väl ses bl.a. mot bakgrunden av den tidsutdräkt det skulle medföra att arrangera en komplett redovisning av alla teleabonnenters postnummer. Man kan ändå våga säga att det vid introduktionen av systemet blir en god hjälp för kunden, därest det i de olika katalogdelarna återfinns en postnummerförteckning över de adresser som katalogen i sin helhet omfattar. Problemet har mycket noga undersökts inom televerket, och man har tyvärr funnit att arbetsprocessen för att åstadkomma det system som herr Hugosson efterfrågar är mycket omfattande. Därför får vi väl nöja oss med den föreslagna förteckningen så länge. Sedan får vi se vad som möjligen kan hända i fortsättningen.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag vill lämna en redo görelse för de åtgärder som vidtagits för att domänverkets skogsarbeten skall kunna bedrivas även på lördagarna. Enligt avtal mellan parterna på skogsbrukets arbetsmarknad utgör arbetsveckan fem dagar under tiden den 15 februari—den 15 oktober och under resten av året sex dagar. Efter vad jag inhämtat avser domänverket att efter hand anpassa sin administration till femdagarsvecka. — Skogstjänstemännen har femdagarsvecka i den mån tjänsten så medger. Under tid då sexdagarsvecka gäller för skogsarbetarna finns under lördagen behövlig arbetsledning tillgänglig och personaltransporter är organiserade som under övriga arbetsdagar. Av skogsarbetarna krävs att de under denna tid arbetar full sexdagarsvecka. Kravet på effektivitet och ett gott arbetarskydd gör att arbete utanför arbetsledningens kontroll i princip inte kan tillåtas. Under den period av året då arbetsveckan utgör fem dagar skall därför enligt domänstyrelsens föreskrifter normalt inte något skogsarbete utföras på lördagar annat än efter särskilt beslut av revirförvaltaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga.

Dessa åtgärder har domänverket tydligen vidtagit för att få skogsarbetarna att utföra lördagsarbete. Skogsarbetarna utför ändå, enligt vad jag kunnat finna, lördagsarbete eftersom de på lördagar måste se om verktygen — justera yxor och sågar etc. — och det tar nog de tre timmar som de annars skulle ha arbetat i skogen på lördagar. Ty det är väl inte meningen att de skall utföra verktygsvård under ickearbetstid? För dessa arbetare beräknas dessutom förtjänsten efter det arbete de utför; strängt taget kan man säga att de är egna arbetsgivare. I avtalet stipuleras, som statsrådet redogjorde för, att arbetsveckan utgör fem dagar under en viss tid av året och sex dagar under den återstående tiden. Det var just under den period då sexdagarsveckorna påbörjades som dessa uppsägningar ägde rum. Jag konstaterar att statsrådet inte med ett ord redogjort för sin åsikt om dessa avskedanden, och den åsikten skulle jag gärna vilja höra.
Herr talman! En annan ledamot av denna kammare har ställt en fråga av den innebörd som herr Persson i Heden tog upp i sitt inlägg, och därför avstår jag från att svara härpå tills vi behandlar den frågan. Herr Persson i Heden har frågat vilka åtgärder som vidtagits av domänverket för att skogsarbeten skall kunna bedrivas även på lördagar. Så är hans fråga formulerad, och jag har svarat härpå.
Jag har konstaterat att de åtgärder som vidtagits av domänverket bl.a. är den drastiska åtgärden att säga upp arbetare på bl.a. en plats i Norrland och ställa dem utan några som helst arbetsmöjligheter eller tillfälle till omskolning.
Herr talman! Herr Persson i Heden tycks inte känna till omständigheterna, eftersom det förhåller sig på rakt motsatta sättet. Vederbörande arbetare har nämligen inte velat arbeta under lördagen, och detta tas upp i den andra frågan till mig, men herr Persson har inte aktualiserat den saken.
Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att förbättra informationen vid statliga företag om gällande avtalsbestämmelser beträffande skyldigheten att arbeta på lördagar. Enligt vad jag har inhämtat har från de statliga företagen getts en fullt tillfredsställande information om de avtalsbestämmelser som gäller i fråga om skyldigheten att arbeta på lördagar. Någon anledning att vidta åtgärder för att förbättra denna information föreligger således inte.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Också denna har föranletts av de händelser uppe i Älvsbyn, som herr Persson i Heden nyss hänvisat till. Givetvis kan man anse att ett skriftligt anslag om skyldighet att arbeta på lördagar är tillfredsställande information. Jag ser det dock så att staten, i detta fall representerad av domänverket, om den skall kunna kallas mönsterarbetsgivare, utan citationstecken kring denna beteckning, i sin personalpolitik bör förvissa sig om att arbetarna är tillräckligt informerade om de bestämmelser som gäller, sådana dessa nu är utformade. Det förhållandet att bestämmelserna beträffande permissionssedlar innebär en diskriminering av arbetarna i förhållande till tjänstemännen är en fråga, som måste angripas från fackligt håll, och jag skall inte beröra den här. Min uppfattning att informationen till arbetarna varit otillräcklig grundar sig på deras egna uppgifter. De har från arbetsledningen delgivits en skriftlig anmaning att arbeta ett par angivna lördagar. Med tanke på de konsekvenser detta fått kan jag inte finna det annat än rimligt att domänverket kunde ha kostat på sig att muntligen informera om vad som skulle gälla. Jag vill med ett par exempel belysa det orimliga i de gällande bestämmelserna om permissionssedlar. Om en motorsåg går sönder under dagen måste arbetaren likväl stanna kvar på sin arbetsplats i skogen till dess att arbetstiden är slut, eftersom bestämmelserna föreskriver detta. Förmannen kan inte bevilja permission, utan sådan måste skriftligen begäras på revirkontoret, och arbetaren måste ha en skriftlig tillstyrkan i sin hand innan han kan lämna arbetsplatsen på ordinarie arbetstid. Jag har också fått exempel på att en arbetare, som kunde uppvisa kvitto på kostnader för reparation av sin motorsåg, utförd en av de aktuella lördagarna, ändå har blivit avskedad. Han hade inte permissionssedel, och följaktligen menar domänverket att han borde ha vistats på sin arbetsplats, även om han inte hade kunnat utföra något arbete där. Jag tycker att händelsen i Älvsbyn har blottat upprörande inslag i domänverkets personalpolitik. De försyndelser som arbetarna eventuellt kan lastas för står inte i någon rimlig proportion till domänverkets åtgärder.
Herr talman! Vi har inom departementet infordrat det material, som gått ut för information till de anställda i dessa frågor, och jag har i min hand broschyrer som redogör för den nya arbetstidsordningen. Utöver det att dessa tillställts samtliga anställda har dessutom arbetsbefälet informerat sin underställda personal om förhållandena. Jag kan således inte vid en jämförelse med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt finna att det i detta fall skulle ha brustit i fråga om informationen.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat om jag anser det vara förenligt med ett statligt företags sociala ansvar att med hård tillämpning av legal rätt avskeda personal för bagatellartade förseelser, som inte vållar företaget något avbräck och som av arbetstagaren knappast kunnat uppfattas som förseelser, eftersom de utan beivrande passerat under mer än tio års tid. I anledning av frågan vill jag meddela att enligt avtal mellan parterna på skogsbrukets arbetsmarknad utgör arbetsveckan fr.o.m. den 1 januari 1968 fem dagar under tiden den 15 februari — den 135 oktober och under resten av året sex dagar. Domänverket och. även Svenska skogsarbetareförbundet har lämnat en omfattande information om de nya arbetstidsbestämmelserna. Bland annat har verket härvid starkt framhållit att de produktionstekniska och ekonomiska förhållanden som numera råder inom skogsbruket inte längre medger individuell frihet i val av arbetstid. Praktiskt taget samtliga av domänverkets cirka 6 000 skogsarbetare har följt avtalets bestämmelser. 14 skogsarbetare har dock trots nämnda information och två skriftliga varningar underlåtit att arbeta under vissa lördagar. Härigenom har man brutit mot avtalet. Bedömningen av förseelsens svårighetsgrad och företagets tilllämpning av avtalsreglerna faller under arbetsdomstolens prövning.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
Det praktiska fall som jag främst åsyftade är de drastiska åtgärder som domänverket vidtagit gentemot ett antal skogsarbetare i Älvsbyn. Visst har dessa arbetare brutit mot gällande bestämmelser; det måste vi tyvärr alla konstatera. De har inte fullgjort kontrakterade lördagstimmar med avverkningsarbete på skogsskiftena utan stannat hemma och kanske skött sina verktyg. En del av dem har också passat på tillfället att se om hus och torp, eftersom de är kronotorpare. Detta förfarande har de hållit på med under 14 år. Vem har då förlorat på att skogsarbetarna inte har fullgjort stipulerat antal timmar? Jo, det har de själva förlorat på. Domänverket har enligt kontraktet skyldighet att bereda arbetarna ett visst antal sysselsättningstimmar per vecka, och arbetarna har skyldighet att fullgöra de timmarna. Men avlöning utgår inte efter kontraktstimmar utan efter fullgjort arbete. Om det hade varit i domänverkets intresse att få fram mera virke, skulle saken ha legat annorlunda till. Men nu är situationen i stället den att avverkningarna har gått fortare än beräknat och att brist på arbetstillfällen råder. Då borde man ju från domänverkets sida snarare med glädje ha hälsat att något arbetslag nöjt sig med ett mindre antal arbetstimmar än vad som kontrakterats, så att därmed kanske någon arbetare ytterligare kunnat beredas fortsatt sysselsättning i den allmänna permitteringsrushen. Men i stället har man tagit till drastiska åtgärder och avskedat 14 som det heter tredskande arbetare. Det blev något av en chock, inte bara för dem som direkt berördes utan även för många andra, som tyckte att åtgärden var orimlig. Är det verkligen ett statligt företag som handlar på det sättet under en tid då en socialdemokratisk regering sitter vid makten? Tar man till vara arbetarnas intressen på det sättet? Att domänverket sedan efter påtryckning backat ut från sin återvändsgränd och förklarat att pensionsoch bostadsfrågorna skall behandlas välvilligt förbättrar inte intrycket av rättshaveri och skenmanöver. Permittering efter vedertagna principer hade ingen klandrat, men godtyckliga avskedanden kan ingen godkänna. Det var där jag hoppades ait jordbruksministern och jag hade samma uppfattning, och det var också den frågan jag ville ha ett svar på.
Herr talman! Jag har en tid varit verksam i ett fackförbund, och jag är väl medveten om att en arbetsanställning även medför förpliktelser: jag har som anställd inte bara förmåner utan också skyldigheter. I detta fall har ett avtal ingåtts, och det är att använda våldsamma överord om man talar om rättshaveri när en åtgärd i överensstämmelse med det gällande avtalet vidtagits. Det gäller 28 skogsarbetare som från början inte infann sig till arbetet. Efter den första varningen återgick 5 till arbetet. Efter den andra varningen återgick ytterligare 9, men 14 fortsatte att utebli, väl medvetna om vad detta kunde innebära för deras vidkommande. Jag tycker vi har anledning att försöka vara objektiva när vi skall fördela ansvaret härvidlag. Jag vill nämna att Skogsarbetareförbundet för sin del manat medlemmarna att återgå till arbetet och klart erkänt att ett brott mot avtalet förekommit. Jag måste säga att diskussionen kring detta fall tycks bygga på föreställningen att man helt kan bortse från träffade överenskommelser och från skyldigheten att följa dessa. Men var skulle vi hamna, om det inte vore möjligt att vidtaga åtgärder för att vinna respekt för ett avtal och se till att arbetsprocessen löper så som avsetts? Det är värt att tänka över den saken, innan man i detta fall tillgriper ett så starkt ord som rättshaveri.
Herr talman! Jag tror att det kommer att bli synnerligen svårt att övertyga någon som känner till förhållandena om att det egentligen är ett avtalsbrott som varit orsaken till att dessa arbetare avskedats. Tvärtom anser man att domänverket passade på tillfället att vidtaga dessa åtgärder i stället för att permittera vederbörande. Om det rått brist på arbetare vid ifrågavarande tidpunkt hade domänverket säkerligen inte funnit anledning att tillgripa lagliga åtgärder. Hur man än vrider och vänder på saken måste det sägas att domänverket gått till väga på ett mycket oskickligt sätt. — Till yttermera visso kan jag nämna att det fackliga ombudet själv varit med om att nästan uppmana arbetarna att stanna hemma den lördag det gällde, medan han själv gick och arbetade — detta enligt uppgift från dem som avskedades. Ingen trodde att sådana här åtgärder skulle vidtagas; då hade vederbörande självfallet inställt sig till arbete. En del av dem som blev avskedade hade heller inte hunnit efterkomma den andra uppmaningen. Detta försvarar inte deras handlingssätt — ingen vill säga annat än att de handlat oriktigt. Men jag tycker inte heller att det går att försvara domänverkets drastiska åtgärder.
Herr talman! Vi har i detta fall inhämtat uppgifter från domänverket. Vi har också haft kontakt med arbetarsidan. Jag kan självfallet inte hänge mig åt sådana spekulationer som herr Lindberg gav uttryck åt — jag vill inte peka ut enskilda människor som inte har någon möjlighet att försvara sig i sammanhanget. Däremot kan jag hänvisa till vad fackförbundets ordförande Sixten Bäckström skrivit i förbundets egen tidning. Därav framgår med all önskvärd tydlighet att förbundet anser sig ha gjort allt som varit möjligt för att få medlemmarna att återgå till arbetet. Herr Lindbergs uttalande innebar en allvarlig beskyllning mot en facklig representant.
Herr talman! Det är en allvarlig beskyllning, men de som lämnat uppgiften står för den, om det är någon som vill höra vad dessa arbetare har att anföra. Jag tackar i alla fall jordbruksministern för svaret än en gång. Det har givit klart vid handen att han menar att domänverket handlat riktigt, vilket däremot endast ett fåtal av dem som arbetar i skogen anser.

Herr talman! Herr Söderström har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han vill medverka till att komplettering av ämnet biologi med hälsolära i likhet med ämnena matematik, fysik och kemi för blivande klasslärare kan anordnas av lärarhögskolorna och att därmed kravet på förkunskaper i biologi slopas som en förutsättning för intagning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Som bekant utgör genomgång av fackskola allmänt behörighetskrav för inträde vid klasslärarlinje. När det gällt att ta ställning till vilka speciella förkunskapskrav, som bör uppställas för tillträde till klasslärarutbildning, har bl.a. det förhållandet att ämnena matematik, fysik och kemi inte studeras på den sociala linjens språkliga gren medfört särskilda svårigheter. Det har därför ansetts angeläget att erbjuda kompletterande utbildning i matematik, fysik och kemi vid lärarhögskola till studerande som saknar förkunskaper i dessa ämnen. Biologi är däremot obligatoriskt ämne på bl.a. fackskolans sociala linjes samtliga grenar. Det finns därför inte samma skäl att anordna förutbildning i detta ämne inom just lärarutbildningsorganisalionen. Ifrågavarande komplettering bör ske i samma former som för andra "ämnen. Jag förutsätter att den nya vuxenutbildningsorganisationen skall vara tillräckligt omfattande och elastisk för att möta uppkommande kompletteringsbehov i ämnet biologi.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga, fast jag skulle ha önskat att jag hade kunnat bli litet mera tacksam än jag är. Orsaken till frågan är att det i år finns många elever som tar studenten på allmänna linjens språkliga gren i det gamla gymnasiet och som ämnar söka in på lärarhögskolan för småskollärarutbildning. Enligt det förslag som nu har framlagts krävs viss utbildning för behörighet att söka tillträde till klasslärarutbildning. Under den besvärliga övergångstiden mellan den gamla och den nya gymnasieformen gäller vissa övergångsbestämmelser — bl.a. beträffande förkunskaper för behörighet att söka inträde — som avser just den kull elever som tar studentexamen i vår enligt den gamla gymnasieformen. I den mån deras kunskaper inte är samstämda med de nya skolformernas krävs viss komplettering, såsom framgår av den broschyr som jag har i min hand »Mycket kan hända under ett läsår», ett komplement till »Student 68». Sålunda ställs ej behörighetskrav för ansökan när det gäller matematik, fysik eller kemi — dessa ämnen får kompletteringsläsas i lärarhögskolornas regi efter intagning — medan däremot förkunskaper i biologi är nödvändiga. Detta ämne måste alltså kompletteras innan ansökan inges. Eftersom ansökningshandlingarna måste vara inne senast den 15 juni 1968 hinns detta inte med. En ansökan kan visserligen avse vårterminen 1969, varvid kompletteringen måste vara klar till den 15 oktober i år, men i detta senare fall förlorar eleven ett halvt studieår. Många elever känner sig orättvist behandlade, eftersom de för ett år sedan, då de hade möjlighet att välja till det nu aktuella biologiämnet, fick besked av sina skolkuratorer att detta ämne inte var nödvändigt för småskollärarutbildning enligt den nya utbildningsformen. De föräldrar som tagit kontakt med skolöverstyrelsen eller lärarhögskolorna, exempelvis i Stockholm, Uppsala och Linköping, har fått veta att man fått många förfrågningar och missnöjesyttringar över att just biologiämnet satts i strykklass och att man från skolhåll inte alls var förvånad över denna reaktion — man har t.o.m. sagt att den var väntad. En förälder fick från skolöverstyrelsen helt enkelt rådet: Vänd Er till någon riksdagsledamot i Er hemort, så att han kan taga upp saken; det torde vara enda sättet att få en ändring till stånd i så måtto att även biologiämnet kan få kompletteras i lärarhögskolornas regi och att kravet på förkunskaper i biologi slopas som en förutsättning för intagning. Mot bakgrunden av de besvärliga övergångsförhållanden som råder tycker jag att detta krav är mycket rimligt. Dessutom framgår av vad som i broschyren skrives om kompletteringen av ifrågavarande tre ämnen att organisationen ännu inte är fastställd. Herr talman! Vad som gällde för ett år sedan gäller tydligen inte i dag, och dessa elever förlorar nu ett halvt skolår. I broschyren finns inrutad med svart en anmodan: »Kontrollera i god tid före studiernas början vilken förkunskap som gäller för det ämne ni läser!» Det gjorde dessa elever för ett år sedan.
"Herr talman! Vid en omläggning av utbildningen uppstår givetvis problem, och förutsättningarna kan bli något annorluhda. Herr Söderström har anfört ett exempel på en grupp studerande som fått det särskilt besvärligt, och jag håller med om att för just dem som tänkt sig småskollärarutbildning är si tuationen nu en annan än den var för ett år sedan.

Herr talman! Låt mig till hans excellens herr ministern för utrikes ärendena få framföra ett tack för svaret på min interpellation om Biafra. Det är tillfredsställande att utrikesministern tagit så pass allvarligt på denna fråga som han gjort. Man kan annars lätt konstatera att utrotningskriget mot ibostammen i Nigeria kommit att bli det glömda kriget. Konflikterna i Vietnam, i Grekland och på olika håll i södra Afrika har ställt Biafras tragedi i skuggan.

Biafrakriget torde delvis kunna betraktas som ett religionskrig, och även ur den synpunkten kan man naturligtvis säga att det är ett inbördeskrig som FN inte bör lägga sig i. Den stora utrotningsaktionen mot ibostammen ägde rum i de norra delarna av Nigeria innan det egentliga kriget började. Minst 33 000 människor lär ha mördats under dessa utrotningsattacker från muhammedansk sida. Ibofolket är till övervägande del ett kristet folk, starkt präglat av den kristna väckelse som leder sitt ursprung från den skotska kyrkans mission i Nigeria på 1890-talet. Redan då bildades Biafras presbyterianska kyrka. Flertalet av Biafras ledande politiker är barn av den kristna missionen, och många av dem är i dag verksamma medlemmar i sina kristna samfund. Dit hör exempelvis den i interpellationen nämnde doktor Ibiam, förutvarande guvernör i provinsen, som också är en av vice presidenterna i Kyrkornas världsråd. Han hoppas för övrigt att i den egenskapen få deltaga i ekumeniska mötet i Uppsala i sommar. Så gott som alla de ledande männen i den gamla nigerianska federationen var också kristna ledare från Biafra. De hade nått dessa poster, sägs det, tack vare den höga bildning de fått genom missionens skolor både i Nigeria och i Europa. Skolbildningen i Biafra står högre än i något annat afrikanskt land, Sydafrika inbegripet. Samtliga barn går i skolan, och alla medborgare under 35 års ålder kan utom sitt eget språk läsa och skriva engelska. Flertalet läkare och jurister i Nigeria hör till ibostammen. Jag har nämnt detta för att i någon mån klargöra varför det nämnda utrotningskriget började. Det torde inte råda någon tvekan om att det kriget delvis är ett utslag av avund och inbördes rivalitet mellan stammarna.

Denna enligt min syn oheliga allians har lett till en formlig utrotning av människor som ingenting högre vill än dyrka Gud efter sitt samvete och leva i fred med sin omgivning. Vad är det ni vill, vilka är edra målsättningar för det första och för det andra, frågade jag doktor Ibiam när han var här i februari. Hans svar var kort och koncist: At first cease fire and so independence — först eld upphör och sedan självständighet. Eftersom motsättningarna nu är så betydande mellan olika delar av detta väldiga Nigeria med dess mer än 50 miljoner människor tycker man att en naturlig lösning vore en viss självständighet för östprovinsen. Det borde vara möjligt att åstadkomma en sådan självständighet så mycket mer som ledarna i Biafra tycks önska ett intimt samarbete med det övriga Nigeria. Det upprörande är, som sagt, stormaktsspelet kring denna nationella in re konflikt. Ryssland levererar jetjaktplan, som med sydafrikaner och egyptier vid spakarna öser död och förstörelse över Biafras folk. England å sin sida säljer vapen till regeringen i Lagos för att medverka till utrotningen. London betraktar nämligen enligt ett rätt officiellt meddelande status quo i den stora nigerianska federationen som ett brittiskt intresse, och Biafra bröt sig som bekant ut ur federationen den 30 maj i fjol. Kriget har alltså pågått — som utrikesministern också påpekade — i nära ett år. De senaste siffrorna anger att striderna hittills kostat över 100000 människoliv utöver de 33 000 som mördades innan kriget började. Det är sant att vissa försök har gjorts att medla. Kyrkornas världsråd, påven, den afrikanska enhetsorganisationen och en rad andra har förgäves vädjat om förhandlingar. Doktor Martin Luther King hade lovat att personligen intervenera i Lagos den 15 april i år. När den dagen kom var han själv borta — ett offer för den hatets aggression som nu topprider mänskligheten. President Nyereres erkännande av staten Biafra, som utrikesministern påminde om i sitt svar, var ju det första officiella politiska ställningstagandet till förmån för utbrytarstaten. Det ledde till en politisk konflikt med Lagos, men Nyerere har i alla fall intagit en ståndpunkt som synes oss vara värdig denne modige och moraliskt starke statsman. Troligen har Tanzanias ställningstagande banat väg för de fredsförhandlingar som nu måhända är på väg och som i varje fall har signalerats. Utrikesministerns påpekanden i samband med dessa rykten från London om utsikterna till fred i Nigeria är ägnade att öka vår optimism. Jag kan i dagens läge, herr talman, inte annat än tacka för det uttömmande svaret. Som ledamot av Svenska röda korsets överstyrelse följer jag med tillfredsstäl lelse och tacksamhet alla rapporter om svensk och internationell rödakorsaktivitet i humanitetens intresse i dessa områden. Jag sammanträffade vid mitt besök i Nigeria med vår chefsdelegat, överste Källenius, och vet att man där ingalunda är overksam. Striderna har emellertid krävt dödsoffer också bland den internationella rödakorspersonalen.

Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har ställt några frågor till mig angående åtgärder mot ungdomens alkoholoch narkotikamissbruk m.m. Interpellanten frågar, om jag är villig att lämna riksdagen en översiktlig redogörelse för barnavårdsnämndernas praxis beträffande åtgärder för öppen vård och behandling av unga alkoholoch/eller läkemedelsmissbrukare i enlighet med gällande barnavårdslags bestämmelser och för omfattningen och erfarenheterna hittills av dessa åtgärder. Vidare undrar interpellanten, om jag avser att påkalla en statistisk särredovisning av dessa åtgärder. barnavårdsnämnden att vidta olika i lagen närmare angivna åtgärder, om någon som ej fyllt 21 år är i behov av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida på grund av bl.a. missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel. Det bör således vara barnavårdsnämnden som i första hand tar befattning med alkoholmissbrukare under 21 år. Nykterhetsnämnden har emellertid enligt nykterhetsvårdslagen en generell skyldighet att ingripa mot alkoholmissbrukare, oberoende av deras ålder. Detta innebär, att många alkoholmissbrukare under 21 år faller inom såväl barnavårdsnämndens som nykterhetsnämndens kompetensområde. Barnavårdsnämndens kompetensområde synes vara något vidsträcktare än nykterhetsnämndens, så till vida som ingripanden enligt barnavårdslagen bör kunna ske på ett tidigare stadium av »missbruk» än vad nykterhetsvårdslagen medger. Socialstyrelsen har i sina Råd och anvisningar framhållit, att underårig alkoholmissbrukare i regel bör behandlas inom ramen för samhällets barnavård, inklusive ungdomsvårdsskoleorganisationen. Styrelsen har emellertid understrukit att ett intimt samarbete fordras mellan de båda nämnderna och gett vissa rekommendationer rörande formerna för ett sådant samarbete. Det bör i detta sammanhang påpekas att nykterhetsvårdslagen omfattar endast personer som är alkoholmissbrukare. Behandlingen av underåriga läkemedelsmissbrukare ankommer således helt på barnavårdsnämnderna inom ramen för barnavårdslagens bestämmelser. Redan före nuvarande barnavårdslags ikraftträdande hade barnavårdsnämnderna ofta att ta befattning med ungdomar som missbrukade alkohol. Missbruk av narkotika har blivit ett mera framträdande problem först under de allra senaste åren. Missbruk är oftast symptom på bristande anpass ning, vilken i sin tur ej sällan har sin rot i olika sjukdomstillstånd. De åtgärder som barnavårdsnämnderna kan behöva vidta för att hjälpa ungdomar, som missbrukar alkohol eller narkotika, är i princip desamma som vid andra yttringar av missanpassning. Den nuvarande barnavårdsstatistiken lämnar inte närmare upplysningar om de bakomliggande faktorer som påkallat barnavårdsnämndernas ingripande eller om de åtgärder som vidtagits i de olika fallen eller effekten av dessa åtgärder. I detta sammanhang kan erinras om att kommunerna sedan år 1963 kan få statsbidrag — via det 75-procentiga bidraget till öppen nykterhetsvård — till barnavårdsnämndernas utgifter för åtgärder för unga alkoholmissbrukare. De kostnader som utgetts av barnavårdsnämnderna och för vilka nykterhetsnämnderna sökt och erhållit statsbidrag har i runda tal ökat från 1 miljon kronor år 1963 till 1,7 miljon kronor år 1966. I årets statsverksproposition har jag framhållit att ett effektivare utredningsoch registreringsförfarande i barnavårdsärenden behövs som underlag för en bedömning av de enskilda fallen och som grund för fortlöpande undersökningar och behandlingsforskning. Så långt möjligt bör man söka få belyst den praktiska tillämpningen av barnavårdslagens bestämmelser om ingripanden mot barn och ungdom, orsakerna till och åtgärderna kring omhändertagandet samt den vård och behandling som ges ungdomarna m.m. Arbetet med att få till stånd en effektivare utredning och fullständigare registrering i barnavårdsärendena pågår. När detta genomförts kan man vänta sig att få upplysning om barnavårdsnämndernas praxis i de av interpellanten åsyftade fallen. Interpellanten har efterlyst verkan av den år 1965 genomförda ändringen av 3 § barnavårdslagen, varigenom barnavårdsnämnderna ålades att stödja den personlighetsutvecklande och samhälls fostrande verksamhet som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar. Genom lagändringen fick kommunerna rätt att ge kommunalt stöd också åt de politiska ungdomsorganisationerna. Några landsomfattande uppgifter om utvecklingen efter år 1965 av den kommunala bidragsgivningen till ungdomsorganisationerna har såvitt bekant inte ställts samman. Effekten av lagändringen torde emellertid vara svår att mäta. Herr Wiklund i Stockholm har vidare frågat, om jag anser att läget kräver åtgärder för att åstadkomma en förstärkning av de samhälleliga insatserna genom främst barnavårdsnämnderna i syfte att tränga tillbaka missbruket av alkohol och narkotika bland ungdomen. Interpellanten har särskilt pekat på upplysningsverksamheten. Antalet omhändertaganden för fylleri av ungdomar under 21 år steg oavbrutet mellan åren 1955 och 1965. Därefter har ingen ytterligare uppgång inträffat totalt sett bland ungdomarna, snarare någon nedgång. Missbruket är likväl fortfarande mycket oroande och särskilt allvarligt är det att en ytterligare ökning under år 1967 noterats för de yngsta, som ännu ej fyllt 15 år. Missbruk av narkotika bland ungdom är ett stort problem. I den av årets riksdag enhälligt antagna propositionen med förslag till narkotikastrafflag m.m. har föreslagits olika åtgärder för vård och behandling av narkotikamissbrukare. Vården bör enligt propositionen ordnas inom ramen för den socialvård och sjukvård som finns och för vilken ansvaret i huvudsak vilar på kommunala organ. Staten kommer att lämna visst ekonomiskt stöd. De åtgärder i förebyggande syfte som kan komma i fråga är bl.a. allmänt ungdomsvårdande åtgärder och upplysning rörande de faror som speciellt för ungdomar är förknippade med missbruk av alkohol eller narkotika. byggande ungdomsarbetet har ökat avsevärt under senare år. Detta framgår bl.a. av en undersökning av statens ungdomsråd som avser ett urval kommuner och omfattar åren 1960-—1964. Undersökningen har redovisats i betänkandet Kommunerna och ungdomen. Myndigheter och andra organ har tilldelats betydande statsmedel för upplysningsverksamhet. Inom skolväsendet har avsevärda insatser gjorts i fråga om upplysningsverksamhet rörande alkohol och narkotika. På olika stadier av utbildningen förekommer undervisning rörande alkohol och narkotika i samband med undervisning i vissa ämnen, exempelvis biologi, samhällskunskap och socialkunskap. Det under senare år tilltagande missbruket av narkotika har föranlett en förstärkning av denna undervisning. Den ökade vikt som nu läggs vid sådan undervisning har också kommit till uttryck i ett av skolöverstyrelsen i november 1967 framlagt förslag till översyn av läroplan för grundskolan, vilket för närvarande är under beredning inom utbildningsdepartementet. — Jag kan tilllägga att jag just i dag fått förslaget i min hand. På anmodan av medicinalstyrelsen för ungefär ett år sedan har inom så gott som samtliga län bildats regionala samarbetsgrupper för hälsoupplysning i skolor och genom pressen m.m. I grupperna, som bl.a. har att ge information om narkotika, ingår länsläkare, psykiater, socialvårdskonsulenter, nykterhetsvårdskonsulenter, länsskolinspektörer och företrädare för organisationer. För upplysning i narkotikafrågan har medel anvisats under anslaget till hälsovårdsupplysning. Centralförbundet för nykterhetsundervisning bedriver med bidrag av statsmedel en omfattande upplysningsoch undervisningsverksamhet i alkoholoch narkotikafrågan med speciell inriktning på ungdom, ungdomsledare och lärare. I den militära utbildningen ingår obligatorisk undervisning i alkoholfrågan, vilken bedrivs i samarbete mellan försvarsstaben och Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Även narkotikaproblemen uppmärksammas isamband härmed. I viss utsträckning förekommer sådan upplysning även vid ungdomsoch fritidsgårdar. Nykterhetsorganisationerna har en viktig roll i det här avsedda upplysningsarbetet och jag vill bl.a. erinra om det statliga stödet härför från anslaget till nykterhetsorganisationer. Statens ungdomsråd tillsatte i maj 1965 en arbetsgrupp med uppgift att ara upp riktlinjer för en upplysningsverksamhet för ungdom i alkoholfrågan. I december 1966 avlämnade gruppen till ungdomsrådet ett förslag till upplysningstidskrift. Det torde vara detta förslag som åsyftas i interpellantens sista fråga. Förslaget har nu slutbehandlats inom ungdomsrådet. Jag vill till sist erinra om att alkoholpolitiska utredningen bl.a. har att beakta frågor om undervisning och upplysning rörande alkohol. Utredningen har tillsatt en särskild expertgrupp som arbetar med mera långsiktiga projekt beträffande skolans nykterhetsundervisning. Som framgår av det anförda pågår för närvarande en omfattande upplysningsverksamhet och förslag om ytterligare åtgärder är att vänta. De berörda myndigheterna följer uppmärksamt utvecklingen. Några omedelbara åtgärder i syfte att ytterligare öka denna upplysningsverksamhet anser jag inte påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min interpellation. Rent kvantitativt är svaret utförligt; ur innehållssynpunkt hade jag nog dock väntat mig att »ungdomsministern» skulle ha givit det litet mer substans. Det är föga upplysande eller vägledande. Jag tycker att det andas en referatmässig passivitet, som står i ganska bjärt kontrast till dåvarande ecklesiastikministern Edenmans utspel någon gång i början av förra året, då han Jät förstå att hela regeringen stod bakom en av honom samtidigt i mer eller mindre bestämda ordalag gjord deklaration att nu skulle narkotikan bort från skolorna. Det skulle vara fråga om ett brett samarbete mellan olika organ, bl.a. med barnavårdsnämnderna. Hur har det för övrigt blivit med uppföljningen och resultaten av denna deklaration? Det tycker jag att det kunde ha varit lämpligt att få veta något om. Den litet förnöjsamma redovisning vi fått i svaret om förut rätt väl kända förhållanden drar knappast uppmärksamheten till en enda ny aspekt, handlingslinje eller upplysning om läget och utvecklingen på området. Jag vill gärna först starkt betona att de problem det gäller trots alltjämt omfattar en begränsad grupp unga människor och att vi i stort har en socialt mycket vaken och aktiv ungdomsgeneration bestående av det stora flertalet unga i vår tid. Men det förekommer samtidigt vissa oroande tendenser inom vissa ungdomsgrupper, tendenser som tyvärr förstärks, Statsrådet medger att ungdomsfylleriet är »mycket oroande», särskilt på grund av ytterligare ökning under 1967 bland dem som inte fyllt 15 år, och att missbruket av »narkotika bland ungdom är ett stort problem». Men återigen måste man konstatera att anvisningar och uppslag till motåtgärder nästan helt saknas i svaret. Jag tillåter mig att förstärka den mörka bild av utvecklingstendenserna på missbruksområdet, som ges i svaret, med några aktuella uppgifter jag fått. Professor Gunnar Inghe meddelar att man redan år 1965 kunde konstatera att av polisen för brott omhändertagna i åldern 20—30 år en tredjedel av männen och omkring hälften av kvinnorna var intravenösa narkotikamissbrukare. Därefter har missbruket ökat både uppåt och nedåt i åldrarna enligt vad professor Inghe anför, särskilt bland tonåringarna. I april 1965 hade 2 procent av alla män i 15—19-årsåldern, vilka anhållits i Stockholm såsom misstänkta för brott enligt brottsbalken, märken efter intravenöst missbruk. Motsvarande siffra år 1967, alltså två år senare, var 28 procent. Antalet narkomanhepatiter på Roslagstulls sjukhus i Stockholm, alltså narkomaner som på grund av smittsam gulsot i samband med narkotikamissbruk placerats på detta epidemisjukhus, var 1966 i åldrarna 15—19 år 96 men år 1967 255. I åldrarna 20—24 år uppgick antalet till 101 år 1966 mot 152 år 1967. Dessa siffror lämnades för övrigt i ett TV-program nyligen om dessa problem. En intervjuundersökning gjord i januari—mars i år visar bl.a., att 4 procent av 12—13-åringarna druckit sprit under de senaste tre veckorna. Av 14— 15-åringarna hade 12 procent, av 16— 17-åringarna 32 procent, av 18—19 åringarna 45 procent och slutligen av 20—21-åringarna 49 procent druckit sprit under denna tid. Jämförelser med tidigare undersökningar visar att alkoholdebuten kommer allt tidigare, ett förhållande som man från medicinskt experthåll ser med särskild oro, framför allt på något längre sikt ur terepeutisk synpunkt. Man vet nämligen att ju förr ett missbruk startar desto svårare är det att bota det. Narkotika — »knark» — har 4 procent av 14—15-åringarna prövat någon gång enligt samma intervjuundersök ning, och 5 procent av 16—17-åringarna, 7 procent bland 18—19-åringarna och 8 procent bland 20—21-åringarna har gjort det. På initiativ av kontrollstyrelsens samarbetsnämnd i alkoholfrågan genomfördes hösten 1958 en särskild intervjuundersökning av barnavårdsoch nykterhetsnämnderna avseende samtliga i åldern 15—24 år som hade omhändertagits för fylleri. Jag erinrar om att fylleriförseelse numera kan föreligga även vid berusning av annat än alkohol. Vore det inte nu på tiden att en undersökning av ungefär den typen, alltså en intervjuundersökning genom =<:barnavårdsnämndernas och nykterhetsnämndernas försorg, gjordes av en grupp ungdomsfyllerister, och f.ö. att kontrollstyrelsens samarbetsnämnd åter trädde i verksamhet för att söka aktualisera frågor av det slaget? Den nämnden har inte varit samlad på flera år. Vad sker mera konkret med en ungdomsfyllerist? Ja, i allmänhet sättes han väl i arrest. Någon annan åtgärd finns det som regel ingen möjlighet att vidta. Men får han någorlunda snart kontakt med någon person i barnavårdsnämnden? Det anser jag att han i varje fall borde få genast. Här i Stockholm skall de unga fylleristerna föras till en särskild ungdomsklinik, men den har alltför liten kapacitet för att klara den uppgiften. Kliniken lär ha bara sex platser, och de räcker ofta inte alls. Det finns 10-åringar som omhändertagits för fylleri och som inte har kunnat beredas plats — inte ens på barnsjukhus eller på psykiatriska sjukhus i Stockholm, På de psykiatriska sjukhusen i huvudstaden tar man bara emot 18-åringar och äldre. Under 1967 kunde bara ett 20-tal av 1000 omhändertagna ungdomsfyllerister beredas längre tids vård på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och på karolinska sjukhuset. Jag frågar än en gång vad som mera konkret sker med ungdomsfylleristerna genom barnavårdsnämndens försorg, I vilken omfattning blir de delaktiga av hjälpåtgärder av det slag som nämnes i barnavårdslagen? Ställes de under övervakning? Förmedlas det kontakt med ungdomsorganisationer? Sker det ett omhändertagande för samhällsvård, och föres en del över till ungdomsvårdsskola? Som statsrådet sade förs det ingen särskild statistik över åtgärder enligt 25 § barnavårdslagen avseende ungdomsfyllerister och narkotikamissbrukare och inte heller över resultatet av åtgärderna. Jag har efterlyst sådan statistik, men i svaret lämnas inget besked om den saken. Statsrådet hänvisar bara till att det i statsverkspropositionen göres ett uttalande om behovet av bättre utredningsoch registreringsförfarande i barnavårdsärenden. Det är en i och för sig mycket bra sak, men uttalandet göres i anknytning till ett resonemang om ungdomsvårdsskolorna, och såvitt jag förstår avser det de mera komplicerade fallen. De som vi här talar om är sådana ungdomar som har börjat sitt missbruk relativt nyligen. En journalist har också riktat min uppmärksamhet på en uppenbar brist i barnavårdslagen. Han hade ställts inför ett konkret fall av följande slag. Antag att man mera diskret vill hjälpa t.ex. en 16-åring, som löper fara att bli missanpassad, genom att placera honom i en annan miljö. Det är ju en vanlig åtgärd att byta miljö och på det sättet försöka komma till rätta med en situation, som håller på att utveckla sig i oroande riktning. Men om vederbörande inte vill vända sig till barnavårdsnämnden; eller om 25 § barnavårdslagen inte är tillämplig, kan man inte få nämndens ekonomiska medverkan till miljöbytet. Sådan förutsätter nämligen ett omhändertagande för samhällsvård. Man får alitså inte någon hjälp till detta miljöbyte, som ju är en i högsta grad önskvärd profylaktisk åtgärd. fyleri — där det ju även kan röra sig om narkotikamissbruk — vill jag också fråga: Vilka praktiska åtgärder vidtar barnavårdsnämnderna, om det blir åtalseftergift för narkotikainnehav avseende unga narkomaner? Sådan åtalseftergift rekommenderas ju i propositionen med förslag till narkotikastrafflag. Det får ju anses som ett relativt komplicerat fall när det gäller både narkomani och olaga innehav av narkotika. Vad sker alltså i stället för åtalet? När barnavårdsnämnderna genom 1960 års barnavårdslag fick ansvaret för ungdomsfylleristerna, övertog de också vårdansvaret för större delen av militärfylleristerna. Hur försiggår samarbetet mellan barnavårdsnämnderna och militärmyndigheterna i dessa fall? Hur förhåller det sig vidare beträffande narkotikamissbrukarna när de nått sådan ålder att barnavårdslagen inte längre är tillämplig? Sådant här missbruk är ju ofta mycket svårt att få bukt med. Gäller det en alkoholmissbrukare kan en nykterhetsnämnd genast ta över, men i fråga om narkotikamissbrukarna finns det inte något ansvarigt kommunalt vårdorgan som kan träda till, utan de lämnas helt utan stöd. Om man medger att åtgärderna på detta område är otillräckliga — jag vet inte om statsrådet gör det — antar jag att medgivandet sker med en hänvisning till bristen på personal. Då är min fråga: Genomfördes inte — såsom rimligt vore — någon upprustning med personal på barnavårdsnämnderna år 1960, när barnavårdsnämnderna vid den nya lagens ikraftträdande fick dessa ytterligare arbetsuppgifter? Och om det blev en personalupprustning — kommunalt och landstingskommunalt, vill jag tillägga, ty den psykiska barnaoch ungdomsvården borde ju härvidlag spela stor roll — hur stor var då denna upprustning? Staten har dock utfäst sig att ge ett 75-procentigt stats bidrag till barnavårdsnämndernas nykterhetsvårdande verksamhet. Statsrådet gav i svaret en sifferuppgift rörande ökningen av utgivna anslag via statsbidraget, men därav framgår inte om pengarna avser personallöner eller någonting annat, inte heller hur stort personaltillskottet är på den kommunala sidan. För övrigt kunde det väl vara rimligt att stimulansregeln avsåg inte bara nykterhetsvårdspersonal utan även barnavårdsnämndernas och den psykiska barnaoch ungdomsvårdens narkomanvårdspersonal. Staten har ju nu gått in för ett 75-procentigt statsbidrag till t.ex. drift av behandlingshem för narkomaner. Vidare säger statsrådet i svaret att man inte vet hur ändringen av 3 8 barnavårdslagen verkat. Ja, det är möjligt att man inte känner till detta, men man kan väl ta reda på saken. Jag tycker att man ganska lätt skulle kunna bilda sig en viss uppfattning i frågan genom att fråga barnavårdskonsulenterna, om man nu inte vill gå direkt till barnavårdsnämnderna. Några särskilda åtgärder, t.ex. i form av ökad upplysning eller aktivisering av barnavårdsnämnderna, anser statsrådet tydligen inte påkallade. Man har utdelat betydande anslag till upplysning, och skolväsendet gör avsevärda insatser i upplysningsarbetet, säger statsrådet. Ja, visst har anslag utgått, men huruvida dessa är stora kan man ha olika meningar om. Två statliga anslag är härvidlag av särskilt intresse. Hälsovårdsupplysningen får i år 1,1 miljoner kronor, Centralförbundet för nykterhetsundervisning 1,3 miljoner kronor och nykterhetsorganisationerna 2,25 miljoner kronor. Det sistnämnda är inte ett rent upplysningsanslag utan går till åtskilligt annat. Jämför man dessa siffror med de enorma belopp som vi lägger ned på vård av dem som redan är skadade och sjuka, får man sig kanske en liten tankeställare. Jag skall bara erinra om nykterhetsvårdens kostnader. De utgör nu för statens vidkommande 125 miljoner kronor per år. Därtill kommer sjukvården, som drar miljardbelopp. Vi betalar givetvis med rätta vårdkostnaderna och bör fortsätta med det — det är i varje fall inte min avsikt att de skall reduceras — men våra utgifter för de förebyggande åtgärderna står inte i rimlig proportion till vad vi ger ut för de vårdande åtgärderna. Enligt en undersökning år 1966 kostade alkoholreklamen i form av annonser och utomhusreklam nära 10,5 miljoner kronor. Säkerligen har dessa reklamkostnader kraftigt ökat sedan dess. även om man tar med nykterhetsorganisationernas egna utgiftsprestationer, kommer man inte ens i närheten av alkoholreklamens kostnader. Vi kan göra ytterligare en jämförelse för att få möjlighet att bedöma, om det verkligen förekommer en avsevärd och omfattande upplysningsverksamhet. För den lyckligt genomförda högertrafikreformen med annonskampanjer, folders, affischer och kostnader för samarbetsgruppen för radiooch TV-information anslog 1966 års riksdag 30 miljoner kronor. Då hade man ändå inte — Som t.ex. just på alkoholområdet — att väga upp en organiserad motreklam för ett trafikriskabelt körsätt; ingen skulle f. ö. komma på tanken att driva reklam av den sorten. På detta område har vi däremot en kraftig alkoholreklam att bekämpa. Från hösten 1966 till hösten 1967 minskade trafikolycksfallen bland skolungdom i Stockholm med inte mindre än 50 procent, men så satsade man också avsevärda och tydligen högst lönsamma summor på att avvärja den stora trafiksäkerhetsfara som låg i övergången till högertrafik. Givetvis kan denna jämförelse inte hårdras, men nog säger den en del om möjligheterna att ändra attityder och vanor — och det är ju det det är fråga om, eller hur? Vi har nog anledning att tala om småsummor till upplysning på detta riskområde, särskilt om vi betänker att statens skatteintäkt på alkohol exklusive omsen förra året gick upp till 2,3 miljarder kronor. Vill man verkligen — låt vara bara något litet — ändra folks inställning till alkohol och till narkotika är detta också sannolikt möjligt, om man satsar tillräckligt. Det förefaller åtminstone så. Statens ungdomsråds särskilda arbetsgrupp, tillsatt år 1965, lade fram ett förslag om en upplysningskampanj i alkoholfrågan för ungdom. Detta förslag har slutbehandlats av rådet, meddelar statsrådet och beskriver det som om det skulle gälla en upplysningstidskrift. Jag har mycket svårt att förstå detta; jag har läst förslaget — det är en ganska omfattande skrift — men där nämns inte någonting alls om någon tidskrift. Tydligen har det hänt någonting på vägen, och i så fall är jag tacksam att få upplysning om det; annars ger statsrådets upplysning intryck av ett misstag. Arbetsgruppens förslag presenterades mycket riktigt, såsom statsrådet säger i sitt svar, i december 1966, och det avsåg viss ökad personal, främst hos Centralförbundet för nykterhetsundervisning, och vissa konferensoch informationskostnader till ett belopp av totalt litet över en halv miljon kronor. Eftersom jag motionerade i denna sak år 1963, varvid statsutskottet skrev positivt, och jag sålunda var med om att initiera denna fråga, har jag följt dess fortsatta öden med inte så liten uppmärksamhet. Kommer med anledning av vad som förekommit inom statens ungdomsråd förslag att framläggas t.ex. till nästa års riksdag? Och kommer alkoholpolitiska utredningen att framlägga förslag om utökad och bättre alkoholupplysning? Det heter nämligen i utredningens direktiv endast helt vagt att den skall ägna uppmärksamhet åt undervisningsoch upplysningsverksamhet på alkoholfrågans område. Statsrådet säger att barnavårdsnämnderna på grund av olika utformning av lagtexten i barnavårdsoch nykterhetsvårdslagarna kan ingripa något tidigare vid alkoholmissbruk hos en ung människa. Det är nog från åtminstone en synpunkt lite diskutabelt. Vi har fått två ölsorter utöver klass II A, nämligen klass II B och starköl. Konsumtionen av båda dessa sorter har ökat kraftigt inte minst bland ungdom, och särskilt gäller detta mellanölet. Konsumtionen av starköl har ökat i experimentlänen Värmlands och Göteborgs och Bohus län. Jag har ett tidningsurklipp, där skolläkaren i Luleå redovisar skrämmande fakta i en larmrapport: »Mellanölsfylleriet bland skolbarnen i Luleå har blivit ett stort problem. Ett stort antal barn, 13—14 år gamla, visar tydliga tecken på alkoholskador.» Jag går inte i god för sanningshalten i ett sådant här tidningsmeddelande, men så står det. Mellanölet är emellertid ingen rusdryck i lagens mening. Det uttrycket användes i 25 8 barnavårdslagen, och enligt den går det då helt enkelt inte att göra någonting åt ungdom som missbrukar mellanöl; fast det ju är möjligt att indikationer av annat slag än alkoholmissbruk skulle kunna föreligga och föranleda ingripanden. Jag har ställt en del frågor, direkt föranledda av svaret; jag hoppas att jag kan få åtminstone några av dem besvarade eller kommenterade. På dagens föredragningslista finns ett ärende som avser bl.a. förhållandena i tunnelbanan — jag har för övrigt själv interpellerat i denna fråga. Jag skulle önska att fru Odhnoff hade rest med tunnelbanan mot Vällingby vid 12-tiden natten till den 1 maj. I så fall hade hon nog fått en god men tyvärr skrämmande illustration till läget vid vissa tillfällen på tunnelbanestationerna i Stockholm.

Herr talman! Jag beklagar att jag, eftersom jag blev färdig på kanslihuset redan vid 10-tiden dagen före den 1 maj, inte kunnat skaffa mig lika goda erfarenheter av förhållandena på tunnelbanan på kvällen samma dag som herr Wiklund i Stockholm har gjort. Herr Wiklund i Stockholm raljerade över en felskrivning i interpellationssvaret, åtföljd av en felläsning av mig. Det är uppenbart — det upptäckte även jag när jag hade läst upp det — att det inte är fråga om en tidskrift utan om en skrift. Herr Wiklund i Stockholm klagade sedan över att ingenting görs. Jag vill bestämt bestrida passivitet i dessa frågor. En intensiv upplysningsverksamhet pågår på många fronter. Jag har plockat med mig en pärm med alla de skrifter som har gått ut — jag skall inte plåga kammaren med att läsa upp titlarna på dem alla. Jag vill bara lägga fram den för benäget påseende av herr Wiklund. Jag har i Övrigt i ett utförligt svar redan pekat på vad som görs.

Herr Wiklund presenterar en lång frågelista, och jag ser denna som ett underlag för en ny interpellation, vilken jag gärna skall besvara. En av frågorna kan jag inte underlåta att kommentera, nämligen den som gäller den inverkan som ölförsäljningen kan ha i detta sammanhang. Detta spörsmål nämns också i herr Wiklunds interpellation, där det dock uttalas bl.a. följande: »Lokalt tycks experimentverksamheten med starköl ha skapat stor oro i Värmlands och Göteborgs och Bohus län. Då frågor om denna verksam hets eventuella avbrytande av andra riksdagsmän riktats till finansministern, bortses här från detta särskilda spörsmål.» Ja, kom gärna igen, herr Wiklund, i en ny interpellation men tala där om vilka frågor det är herr Wiklund vill ha svar på! Jag vill till sist säga att få personer i samma utsträckning som herr Wiklund torde ha möjlighet att påverka upplysningsverksamheten på det område vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag vill först gärna beklaga att jag blev så pass utförlig och ställde så många frågor som jag gjorde. Detta hänger dock helt enkelt ihop med innehållet eller rättare sagt bristen på besked på en rad punkter i svaret på min interpellation. Jag har inte »raljerat» över den felskrivning, som förekom genom ordet »tidskrift». Jag frågade bara om det verkligen rörde sig om en tidskrift. Det var en enkel upplysning, som jag inbjöd statsrådet att lämna för att rätta till en eventuell felaktighet. Det föreföll mig nämligen omedelbart som om en sådan var för handen. Jag har inte heller sagt att man inte gör någonting alls, vilket jag enligt statsrådet skulle ha börjat med att framhålla. Jag har sagt att jag vill veta vad som görs och hur mycket som görs, främst vad som sker av vårdåtgärder i de konkreta fallen, vidare något om personalutvecklingen inom barnavården etc. Att det finns ett antal narkotikaoch alkoholinformationsskrifter är mig väl bekant. De löser emellertid inte frågorna, även om de är mycket viktiga, vilket jag är helt på det klara med att de är som förutsättning för problemens lösning. Sedan skall jag för min del avstå från att göra några tolkningar av de siffror som visar en viss minskning i fyllerifrekvensen bland ungdom, iakttagen från ett år — 1965 — till ett år senare. I varje fall kan jag inte tolka detta förhållande så, att det är ett resultat av insatserna från barnavårdsnämnderna. Jag vågar mig över huvud taget inte på att göra några tolkningar och säga vad det kan bero på att en viss nedgång har skett, när siffrorna bara omfattar en så kort tid som ett enda år. Vad slutligen starkölet beträffar har jag knappast gått in på den frågan i interpellationen eller i mitt anförande i dag. Det var mellanölet ur viss juridisk synpunkt som jag nu var intresserad av. Och visst kan jag ta upp den frågan i socialutredningen, även om jag inte vill säga att den tillhör de allra viktigaste frågorna. Men tydligen finns det här en hel del problem, och när det har lämnats så få besked om vad som konkret göres har jag velat rikta uppmärksamheten på frågan bland övriga. Tyvärr är det dock så att det lär dröja innan socialutredningen blir färdig. Alla tecken tyder därpå. Men jag skall göra på vad mig ankommer för att den inte skall dröja längre än nödvändigt. Det är emellertid ett mycket stort och komplicerat lagkomplex det här gäller, och för min del tror jag därför inte på något snabbt resultat av arbetet med att ändra lagtexterna.

de: Herr talman! Herr Lothigius har frå gat chefen för utbildningsdepartementet om behovet av svenska trätekniker varit föremål för någon utredning inom departementet eller skolöverstyrelsen och om han är beredd medverka till åtgärder för att säkerställa det framtida behovet av svenska trätekniker. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Frågan om gymnasiets differentiering var en av de centrala frågorna i samband med 1964 års gymnasiereform. Den princip som statsmakterna i nära anslutning till 1960 års gymnasieutrednings överväganden godtog var den att man borde undvika starkt specialiserade utbildningslinjer inom gymnasiet och att utbildningen sålunda borde förbereda för yrkesverksamhet inom breda sektorer av samhället. Detta ställningstagande grundade sig på de ingående undersökningar som :sgymnasieutredningen låtit utföra rörande bl a. det hittillsvarande tekniska gymnasiets många och starkt specialiserade linjer. Undantagsvis föreligger dock i det nya gymnasiet möjligheter att inom någon av de reguljära grenarna av den tekniska linjen anordna mindre variationer, som helt eller delvis kan tillfredsställa sådana avnämare som har intresse av en mer specialiserad utbildning. En sådan specialisering får dock enligt riktlinjerna i 1964 års reform inte bli så utpräglad att den som erhållit sådan utbildning får svårigheter att erhålla sysselsättning inom övriga delar av det bredare yrkesområde som grenen förbereder för. I princip kan alltså träteknisk utbildning erbjudas genom en mindre variation av den tekniska linjen, nämligen av den fjärde årskursen på denna linje. En framställning härom har av skolstyrelsen i Jönköping ingetts till skolöverstyrelsen, som ännu inte beslutat i frågan. Det bör observeras att årskurs 4 kommer att finnas först läsåret 1969/70. Slutligen vill jag framhålla att be hovet av mer specialiserad utbildning kan — och i regel bör — tillgodoses genom påbyggnadskurser efter den ordinarie ingenjörsutbildningens avslutande. Frågan om anordnande av sådana kurser prövas av skolöverstyrelsen. Självfallet är i det sammanhanget initiativ och medverkan av företrädare för ifrågavarande bransch av stor betydelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Det är onödigt att jag inför statsrådet och inför kammarledamöterna drar den trätekniska utbildningens långa lidandeshistoria — det räcker med att jag gör några påpekanden. Jag vill då först framhålla att knappast något jämförligt land i världen så till den grad åsidosatt denna utbildningsgren som Sverige, trots att svensk träteknik har ytterst nära anknytning till en stor näringsgren, som betyder synnerligen mycket i ekonomiskt hänseende för vårt land. Även om träets andel av den samlade tillverkningen av produkter värdemässigt har sjunkit under de senaste åren svarar träet — och däri inräknar jag papper och massa — för 27 procent av hela tillverkningsvärdet. Vad den trämekaniska delen beträffar sysselsätts på området 65 000 människor och cirka 6 miljarder kronor årligen omsätts. För denna verksamhet har vi i gymnasiet utbildat 15 å 20 trätekniker per år, och nu diskuteras om den enda utbildningslinjen — vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping — skall läggas ned. Vilken är då bakgrunden? Jo, man säger — och det antyds i herr statsrådets svar — att 1960 års gymnasieutrednings principer, att starkt specialiserade utbildningslinjer inom gymnasiet skall undvikas, har godtagits och att syftet är att förbereda eleverna för arbete inom bredare sektorer av yrkes verksamheten. Specialiseringen får, heter det i statsrådets svar, »inte bli så utpräglad att den som erhållit sådan utbildning får svårigheter att erhålla sysselsättning inom övriga delar av det bredare yrkesområde som grenen förbereder för». Utbildningen bör alltså anknyta till ett större verksamhetsfält. Den uppfattningen finner också vi på träsidan i princip riktig. Men låt mig något närmare motivera mina påståenden om var den svenska träindustrin befinner sig. Jämte Finland är Sverige det dominerande trälandet i Europa -— ja, man kan säga på halvklotet. Går det då, herr talman, att tänka sig en bredare bas för ett tjugotal träingenjörer än vad som finns i vårt land? Hur har vidare — och det är en viktig fråga — industrin tillvaratagit de ingenjörer som utexaminerats? På den sist ställda frågan vill jag själv svara att det finns skäl till anmärkning. I synnerhet tidigare handlade man därvidlag inte som man bort göra. Myndigheterna och industrin får dela ansvaret. I ett tidigare skede rådde svårigheter att placera träteknikerna — det förelåg bristande förståelse för utvecklingens krav. Men å andra sidan har myndigheternas <upplysningsverksamhet varit dålig, och utbildningsformerna har inte tillfredsställt träindustrins behov av även praktisk utbildning. Hurudan är då situationen i dag? De tekniker som under de senaste åren examinerats från gymnasiet har placerats på marknaden. Innevarande år studerar sammanlagt 63 elever vid det tekniska gymnasiet i Jönköping. Av dessa har 28 valt den trätekniska linjen, 19 den materialtekniska linjen och 16 gjuterilinjen. Detta om något visar hur stort intresset för den trätekniska linjen är. Träindustrin genomgår en mycket kraftig teknisk expansion, som leder till ett starkt ökat behov av trätekniker. Utvecklingen går — vilket framhållits vid uppvaktningar som träindustrins branschorganisationer gjort — mot kraftiga förändringar inom sågverksindustrin, som i dag är beredd att möta byggnadsindustrins krav också i andra länder, och framför allt inom den alltmer utvecklade snickeri-, möbeloch hustillverkningen, avseende såväl den inhemska marknaden som exportmarknaden. Expertisen bedömer alltså framtidens behov som stort och anser det absolut nödvändigt att en distans hålles gentemot Finland, Danmark, Polen, Tyskland m.fl. länder som redan förser oss med en rad träprodukter. Varför räcker det inte med bara teknikerutbildning? Det beror på att trä är ett material som erfordrar en alideles särskild teknik och en särskild behandling, ett material som består av ett 30 tal olika träslag som vi bearbetar i vårt land, ett material som lever sitt eget liv, ett material som skall kombineras och sammanfogas med en mängd andra material. Limmade träkonstruktioner, som får en allt större spridning, har egenskaper som ibland överträffar både stål och järn.

Jag kan inte underlåta att ge några exempel på hur utbildningen bedrivs i ett par andra länder. I Finland finns, förutom en stor, modern snickeriskola, en modern teknisk skola, där trätekniker utbildas i en treårig kurs med 32 elever per årskurs. I Tyskland finns ett flertal utbildningscentra för träingenjörer, främst i Rosenheim, där under det senaste året 1000 ingenjörer samtidigt utbildats. Vår situation är den att vi kommer att sakna inte bara trätekniker med gymnasieutbildning utan också högre utbildade tekniker på detta område. Vi skulle behöva professurer i trä. Man skäms litet när man vistas utomlands och har kontakt med träfolk, därför att de tror att vi också i detta sammanhang är ett föregångsland. De säger: Med tanke på den tillverkning som ni har och den myckna skog som ni arbetar med är det klart att ni har en mycket bred utbildning på detta område. Då har man inte så mycket att svara. Jag har inte uppfattat statsrådets svar som helt negativt. Min obotliga optimism säger mig att förnuftet dock kommer att segra även i detta stycke. Jag räknar med att statsrådet förstår betydelsen av att behålla en trälinje i Jönköping. Detta förutsätter emellertid att man låter den fortsätta så länge den treåriga gymnasiekursen = finns = till, d. v. s. till läsåret 1969/70, då man flyttar upp den till en fjärde årskurs. I slutet av sitt svar säger statsrådet att man bör utnyttja de vanliga teknikeråren och sedan ha påbyggnadskurser. Det går inte, herr statsråd. Det blir en ojämn kamp mellan träingenjörer och dem som arbetar inom den bredare mekaniska industrin. Man kan inte begära att ungdomar som vill välja trätekniken skall gå under utbildning fem år i stället för fyra. Därför måste denna utbildning ges under det ordinarie gymnasieåret. Sedan är det ingenting som hindrar att man också har ett påbyggnadsår för vidare utbildning. Jag vet inte om statsrådet känner till den kamp som för närvarande pågår i England. Kanada försöker där erövra vår trämarknad, och en rad kanadensiska tekniker arbetar i England för att utveckla träets olika behandlingsmetoder, sälja kanadensiskt trä och bygga hus i trä även i England. Detsamma håller på att ske i Tyskland och Holland. Vårt land har inte någon motsvarighet härtill. Träindustrin här har äntligen skaffat sig ett underlag för att börja ge sådan information med ett informationskontor i England, som sedan skall följas av informationskontor i Tyskland och Frankrike och, hoppas vi, även i Italien. Men härtill fordras utbildade tekniker, och det är alltså ytterst angeläget, herr statsråd, att vi får fullfölja arbetet. Vi får därför inte stoppa upp den trätekniska utbildningen, utan måste i stället bygga ut den. Tolv ungdomar har i en särskild skrivelse begärt att få fortsätta på den trätekniska linjen. Jag är övertygad om att en rad andra ungdomar kommer att följa det exemplet. Jag ber emellertid att få tacka för svaret, och jag hoppas att statsrådet försöker påverka skolöverstyrelsen så att vi verkligen får den trätekniska linje som vi behöver.
Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med vad herr Lothigius egentligen har för uppfattning om gymnasiets konstruktion. I det långa anförande som vi nu har lyssnat till smög sig in en liten passus där det sades att i princip är 1964 års reform riktig. Håller man med härom måste man dra de konsekvenser som myndigheterna har dragit i detta fall, nämligen att de specialiseringar, som så många vill ha, får vänta. I det nya tekniska gymnasiet blir det möjligt med en variation i den fjärde årskursen. Herr Lothigius gör en rad jämförelser med utlandet. Jag tror att detta är ganska farligt, eftersom den svenska gymnasiereformen 1964 nu börjar bli förebild för andra länder. De har kommit underfund med att ungdomen i ökad omfattning vägrar att gå in för en hård specialisering på ett tidigt stadium — den metod som vi tidigare använt och nu övergivit för en mer generell utbildning, så att ungdomarna så länge som möjligt har olika varianter att välja mellan. Vad sedan gäller forskningen, som herr Lothigius kom in på, vill jag bara erinra om att vi har ett ganska förnämligt träforskningsinstitut.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt, men jag tycker inte att det skulle vara så svårt att förstå vad jag menade. Jag sade att vi har en sådan bredd på industrisidan i detta land att en specialutbildning på detta område erfordras. Annorlunda är förhållandet för specialgrenar med mindre omfattning. Här gäller det emellertid en mycket stor gren där man i framtiden kommer att ha ännu större behov av trätekniker som känner till den speciella arbetsform som erfordras för att behandla träet. Vi menar att det är riktigt att i ett fyraårigt gymnasium anslå det fjärde året — och det är det minsta man kan begära — till en specialutbildning på träområdet. Men om detta inte blir fallet det fjärde året, utan endast en påbyggnadskurs skall läggas på gymnasieutbildningen, kan inte de krav, som detta stora område inom vårt näringsliv ställer, tillgodoses.